Fru talman! Larry Söder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att korta handläggningstiderna och säkerställa länsstyrelsernas måluppfyllnad i denna del. Inledningsvis vill jag säga att jag delar Larry Söders uppfattning om betydelsen av att länsstyrelserna bedriver en effektiv och ändamålsenlig handläggning. Detta är en anledning till att regeringen noga följer utvecklingen genom uppdrag i länsstyrelsernas regleringsbrev med uppsatta inriktningsmål för handläggningstiderna. Kommuner har också via Sveriges Kommuner och Regioner framfört att länsstyrelsernas handläggning skulle kunna bli effektivare och få en jämnare kvalitet. Regeringen anser att det är viktigt att effektivisera handläggningen av ärenden inom samhällsbyggnadsprocessen. Regeringen har den 4 februari 2021 gett länsstyrelserna i uppdrag att utveckla och implementera enhetliga digitala processtöd och gemensamma rutiner för deras medverkan i samhällsplaneringen. I dagsläget saknas ett enhetligt digitalt processtöd och gemensamma rutiner för länsstyrelsernas handläggning av bland annat bygglovsärenden. I stället har varje enskild länsstyrelse utarbetat egna processrutiner som är anpassade för analog handläggning, vilket försvårar för utomstående aktörer. Ett enhetligt digitalt processtöd och gemensamma rutiner kan främja mer effektiva och kvalitetssäkrade processer gentemot andra myndigheter, kommuner, regioner, exploatörer och allmänheten i övrigt. Detta stärker länsstyrelsernas förutsättningar att möta omvärldens krav och förväntningar på samhällsbyggnadsprocessen. Sammantaget kan det bidra till att länsstyrelserna kan effektivisera verksamheten, minska handläggningstiderna, öka transparensen för utomstående aktörer, förbättra kvaliteten på beslutsunderlagen och på sikt minska kostnaden för handläggningen.
Fru talman! Först får jag lyckönska ministern till det nya uppdraget. Bostadspolitik är en viktig del av Sveriges utveckling, och jag hoppas att du tar dig an detta med allvar med tanke på den kris vi befinner oss i. Jag tror att det är viktigt för Sverige att vi bygger fler och fler bostäder. Jag tror att vi alla kan hålla med om att vi ser ett behov av nya bostäder i Sverige som helhet - generellt sett och inte bara i varje kommun. Jag tror också att vi kan vara överens om att detta inte bara är ett storstadsproblem. Över 200 kommuner i Sverige säger att de behöver fler bostäder. Vi bygger i dag ungefär 50 000 bostäder per år, men vi skulle behöva bygga ungefär 75 000 för att komma upp i ett läge där vi långsiktigt tillgodoser behovet av bostäder. Vi har alltså ett jobb att göra. Att inte bygga tillräckligt med bostäder innebär, menar jag, att en del är utan bostad. Vi bor väldigt trångt; corona har visat att det kan vara ett problem. Vi har också en marknad där priserna sticker iväg, både när det gäller iordningställande och andrahandsmarknad. Vi får alltså orättvisa höjningar av priserna, som innebär att människor inte kan köpa sig en bostad. Jag inser att bostadskrisen är ett problem som regering, riksdag och kommuner måste angripa tillsammans, med gemensamma åtgärder. Processen för att komma från idé till färdigt hus är förfärligt lång i Sverige i dag. Man kan räkna med mellan fem och sju år, och då inser vi att dagens bostadsbrist måste adresseras med åtgärder i dag för att lösas i framtiden. En central del i detta är att våra gemensamma myndigheter när ett överklagande kommer är snabba och inte ökar på den tid processen tar så att den tar onödigt lång tid. Det är då vällovligt att ta tag i handläggningstiderna på länsstyrelserna när det gäller överklagande av lovärenden. I den delen har regeringen vidtagit alldeles rätt åtgärder när det gäller både att adressera detta tidigare och att nu försöka lösa processdelen för att förkorta handläggningstiden och få till stånd bättre processer. Det tycker jag är jättebra! Det som oftast händer när man gör en sådan sak är att man inte gör någon uppföljning. Jag önskar därför att ministern tar med sig att man bör göra en uppföljning om något år så att man ser att handläggningstiderna faktiskt minskar, vilket är själva syftet. Jag tycker att det är oroväckande att man 2019 hade handläggningstider på 30 dagar om man hamnar hos rätt länsstyrelse men 259 dagar om man hamnar hos fel länsstyrelse. Jag menar att detta är en skillnad som inte kan förklaras på annat sätt än att handläggningen inte prioriteras på den länsstyrelse där den tar 259 dagar. För mig är det helt oacceptabelt att vi från Myndighetssveriges sida inte levererar. Den som drabbas är den enskilde medborgare eller bostadsproducent som får ta hela smällen, både i tid och ekonomiskt. Jag är glad att regeringen ännu en gång har försökt lösa denna problematik eller förbättra situationen genom processtöd. Jag tror att detta är ett sätt att hjälpa länsstyrelserna. Jag tror att det också finns fler sätt. Jag undrar om ministern ser andra sätt att hjälpa länsstyrelserna eller kommunerna i denna process. Handläggningstiden utgörs inte bara av överklagandetiden, utan det handlar om tiden från idé till limpa, när bostäderna står på plats. Jag kan se att länsstyrelserna kan ha en central roll i att processtiderna minskar, för länsstyrelsernas men även för kommunernas del.
Fru talman! Larry Söder och jag delar, tror jag, väldigt mycket engagemanget i att få fram fler bostäder. Vi vet att vi under 90-talet byggde väldigt lite bostäder i Sverige och att detta skapade problem som vi fortfarande försöker åtgärda. Det är också helt korrekt som Söder påpekar att vi nu ligger på drygt 50 000 påbörjade bostäder per år och har gjort det ganska stabilt ett tag, glädjande nog även under 2020, då det fanns en oro för att coronapandemin skulle slå hårt mot bostadsmarknaden. Så ser det inte ut att bli, åtminstone inte vad gäller byggandet. Vi behöver enligt Boverket bygga någonstans mellan 59 000 och 66 000 bostäder för att komma till rätta med den bostadsbrist vi lever med. Vi har alltså en bit kvar för att komma upp i det antalet bostäder. Därför har till exempel investeringsstödet varit viktigt för att få fram fler hyresrätter, även i dessa tider. När det gäller länsstyrelsernas handläggningstider eller överklagandena, som frågan rör, delar jag uppfattningen att vi har för stora skillnader mellan landets olika länsstyrelser. Den digitala process som vi under en tid har jobbat med att ta fram - ett par av mina företrädare har vidtagit ett antal åtgärder i det syftet - blir väldigt viktig. Om vi ska kunna få en sammanhållen byggprocess och hitta möjligheter att kapa tiderna är det viktigt att vi får en ensad, digital process, som gör att fler kan delta. Vi följer denna utveckling genom årliga uppdrag till länsstyrelserna i regleringsbrevet. Det finns inriktningsmål för handläggningen. Vi följer utvecklingen noga. Det gör också att vi efter hand kan skruva i de åtgärder som behövs och de vidare uppdrag som kommer att krävas för att länsstyrelserna ska nå detta. Jag har goda förhoppningar om att vi i nära samarbete med länsstyrelserna och med fler incitament för en digital byggprocess ska kunna både förkorta handläggningstiderna och få en mer ensad och förutsägbar process, vilket skulle gynna alla delar av den bostadsbyggande marknaden.
Fru talman! Först vill jag kommentera detta med investeringsstödet, som jag personligen kanske inte är så väldigt glad över. Jag tror inte att det skapar fler bostäder i Sverige. Däremot har det skapat fler hyresrätter - det är solklart. Men jag tror inte att det skapar fler bostäder. Vi tenderar att bygga bara hyresrätter i Sverige i dag, vilket jag tror är alldeles fel. Jag tror att vi behöver småhus och bostadsrätter men också hyresrätter. Men det kan vi ta en annan debatt om, vid ett annat tillfälle. Det är jättebra att länsstyrelsernas process när det gäller överklagande digitaliseras och att man säkerställer att den har så god kvalitet som möjligt. Att man gör en uppföljning från regeringens sida av att detta fungerar är en förhoppning som jag har. Men jag kan också se att man borde kunna kapa i andra ändan. Det bästa för att minska processtiden är ju att vi inte får så många överklaganden till länsstyrelserna. Jag menar att länsstyrelserna då borde kunna jobba mer proaktivt. De är ju ändå vår - statens - förlängda arm i regionerna. Den väg man kan gå är att ge länsstyrelserna mer möjlighet att agera inom sin region. Man kan till exempel tänka sig att länsstyrelserna tillsammans med kommunerna pekar ut områden som är bra att bygga bostäder på, så att man redan från början känner till länsstyrelsernas inställning innan man planlägger ett område. Man kan tänka sig att vi hjälper till med att se till att de som kan överklaga ett bygglov eller en plan till antalet blir färre, så att vi inte får upp för många ärenden till länsstyrelsen. Det ska vara de som av olika skäl faktiskt är viktiga som kommer till länsstyrelsen. Jag tror att länsstyrelserna också kan vara en motor för att våra mål om antalet bostäder i Sverige ska kunna uppfyllas. Det finns egentligen inget mål i riksdagens eller regeringens dokument som säger hur många bostäder vi ska bygga, utan det är Boverket som tar fram en prognos om hur många bostäder som kommer att behövas i Sverige. Det är ju den vi utgår från. Jag tror att man måste få kommunerna att inse att det är deras ansvar att se till att vi bygger bostäder. Det kan man bara göra genom gemensamma åtgärder, det vill säga att man ser vidare än kommungränsen och regionalt ser på hur många bostäder man bygger, hur många man skulle kunna bygga och hur man kan göra för att uppnå måluppfyllelse för det antal bostäder som behövs. Annars bygger vi fel typ av bostäder. Vi bygger bara det som den enskilda kommunen vill och inte det som vi faktiskt skulle behöva för staten Sverige. Jag tror att man måste se länsstyrelserna som en motor i detta koncept.

Fru talman! Jag är glad över att riksdagsledamoten pekar på den regionala planeringen. Den har varit något av en hjärtefråga för både mig och mitt parti. Det är viktigt att vi pekar ut vilka bostäder som behövs inom en region och var de bostäderna kan byggas och att vi gärna kopplar det till infrastrukturplaneringen. Detta uppdrag ligger på regionerna, vilket jag är övertygad om att riksdagsledamoten också är medveten om. Det har varit ett viktigt verktyg för att just få fram ett ökat byggande. När vi kan kombinera infrastrukturplanering och regional planering med kommunernas översiktsplanering får vi en mycket kraftfullare bostadsplanering. Jag är glad att höra att vi har samma syn på det. Länsstyrelsernas roll här är att hantera överklaganden, medan planeringsuppdraget ligger hos regionerna. Om vi ska ha färre överklaganden i detta måste det vara för att vi har stärkt upp processerna. Det är naturligtvis viktigt. I övrigt är överklagandena viktiga för att vi ska få veta att vi gör rätt saker. Den som påverkas av en byggnation eller ett ingrepp i sin omgivning har möjlighet att överklaga. När det kommer till länsstyrelserna ska det sedan gå snabbt att handlägga överklagandena. Det är ju detta vi är här för att debattera. Det är viktigt att vi får till stånd en gemensam och digital process som skulle kunna åstadkomma detta. Om vi kan börja med att den regionala planeringen hänger ihop med den kommunala översiktsplaneringen, att vi identifierar vilket behov som finns och att vi därmed skapar förutsättningar i planeringsskedet ger vi också en förutsägbarhet för både boende och marknaden att veta vilka förutsättningar som finns. Då har vi också möjlighet att minska antalet överklaganden. Men när ett överklagande kommer in till länsstyrelsen ska handläggningstiden vara förutsägbar, och därför har vi gett länsstyrelserna i uppdrag att hitta en digital process, och vi följer upp detta årligen.
Fru talman! Det verkar som om statsrådet och jag är ganska överens om att vi behöver öka bostadsbyggandet och att det på ett eller annat sätt är ett regionalt ansvar att få detta till stånd. Dock är vi kanske inte överens om länsstyrelsernas roll i detta. Jag tror att länsstyrelserna kan vara mer av en motor och att man inte bara ska lägga detta på regionerna och kommunerna. Jag tycker att man skulle kunna ge länsstyrelserna en möjlighet att till exempel peka ut områden i kommunerna där man skulle kunna bygga bostäder, där det finns förutsättningar efter x, y och z med en argumentation som kommunerna kan ta till sig. Sedan är det givetvis kommunerna som har planmonopol och beslutar hur man hanterar den mark som finns. Jag håller med om att överklagande är en demokratisk rättighet. Man har rätt att överklaga sådant som gäller ens nära omgivning. Men jag funderar ibland på begreppet "nära omgivning". Hur nära den plats där man bor ska det handla om för att man ska ha rätt att överklaga? Om det gäller ett bostadsområde i min lilla by, Frillesås, kan jag kanske inte se att någon som bor i en helt annan del av kommunen har det som sin nära omgivning och ska ha rätt att påverka det, utan det ska givetvis vara de som bor i Frillesås som ska ha den rätten. Jag tycker att man skulle kunna inskränka möjligheten att överklaga till en lite mindre krets än i dag för att minska processhanteringen. Sedan är det jättebra med digitalisering, processtöd och att vi försöker hjälpa länsstyrelserna med att göra det hela så tydligt som möjligt. Jag hoppas att vi ska uppnå målet att alla länsstyrelser ska klara av de 80 dagarna, men jag skulle kanske hellre se att det blir 30 eller 40 dagar i stället. För varje dag som går är det ju någon som får betala. Antingen är det statskassan som betalar, eller också är det den som ska bygga ett hus. Och i slutändan är det inte den som bygger huset som betalar utan den som flyttar in i huset. I dag är det alldeles för dyrt att bygga bostäder, och vi måste få ned den kostnaden också. Detta är ett sätt att göra det på.
Fru talman! Låt mig börja där Larry Söder slutade. Jag delar helt ambitionen om att vi ska ha så korta handläggningstider som möjligt, men det ska naturligtvis också omfatta en så rättssäker process som möjligt. Men jag håller helt med om att vi inom ramen för detta ska ha så korta handläggningstider som möjligt. Det är också därför vi har gett dessa uppdrag och också följer upp utvecklingen årligen. När det gäller vem som ska kunna överklaga är det en intressant tanke som Larry Söder för fram. Kommunen är ju det område vi har som minsta offentliga gemenskap. Det innebär att vi betalar tillsammans, utvecklar tillsammans och tillsammans väljer politiker som ska utveckla vårt gemensamma område. Därmed skulle jag nog säga att det är rimligt att man också har en överklaganderätt inom sin kommun. Sedan ser den ut på lite olika sätt inom olika delar, men det är en annan debatt. Jag vill avsluta med att ta upp detta med det regionala utvecklingsuppdraget. Vi har flyttat det från länsstyrelserna till regionerna. Även om jag är säker på att länsstyrelserna har väldigt mycket kunskap att bidra med - och jag vet att regionerna samarbetar nära med länsstyrelserna - är det i dag ett regionalt planeringsuppdrag. Min bild är att det också fungerar väl och att det har börjat hitta sina former. I vissa regioner har vi jobbat länge med ett regionalt utvecklingsuppdrag, i andra regioner är det nyare och behöver hitta sina former. Det är ett viktigt stöd för kommunerna i deras planering både när det gäller infrastruktur kommunalt och nationellt och när det gäller bostadsbyggande, så att man kan få fram fler bostäder till bra priser som fler kan efterfråga. Med detta sagt hoppas jag att vi ska kunna korta handläggningstiderna och få en mer ensad process hos länsstyrelserna.